Herr talman! Jag ber att få tacka herr Bohman för inbjudan att göra en sightseeingtur i Stockholms skärgård. Jag hade förmånen att få göra en sådan för ett år sedan i samband med tredje lagutskottets resa, då vi studerade skärgårdsproblem i Stockholms skärgårdsområde, men det är naturligtvis värdefullt med en rekapitulation. Jag kan väl kvittera inbjudan med att be herr Bohman följa med mig till den bohuslänska skärgården för att se vilka problem som fiskarbefolkningen möter där. Men det var inte bara för att säga detta som jag begärde ordet, herr talman. Herr Bohman säger att det måste företas författningsändringar. Det är möjligt att så måste bli fallet, men det finns ett par statliga utredningar som sysslar med frågor som tangerar de problem vi möter i skärgårdsområdena. Byggnadslagstiftningen är föremål för en översyn som måhända kan leda till att vissa förändringar för skärgårdskommunerna som herr Bohman har efterlyst kommer i fråga — utredningen får väl penetrera den saken och lägga fram förslag, om det behövs. Detsamma gäller den allmänna glesbygdsutredningen, som också möjligen kan komma in på frågor som gäller skärgårdsproblematiken i stort. I likhet med herr Romanus hävdar jag att de regionala organen — primärkommunerna och länsstyrelserna — skall ha det avgörande inflytandet på dessa frågor. Jag hävdar bestämt att de regionala organen i stor utsträckning måste dra upp riktlinjerna för planeringen och utvecklingen i våra svenska skärgårdsområden. Om det erfordras speciella lagstiftningsåtgärder, tror jag inte att länsstyrelsen i Stockholms län drar sig för att göra framställningar till Kungl. Maj:t. Som herr Bohman också har påpekat har det skett i ett flertal fall, och det har gjorts inte bara av länsstyrelsen i Stockholms län utan också av andra länsstyrelser som har skärgårdsproblem inpå knutarna.

Herr talman! Det är alltid intressant att lyssna till herr Lundberg, och jag delar i stort de åsikter han i dag framfört. Jag gläds över hans varma hjärta men jag kan inte riktigt hålla med om att utskottets skrivning skulle vara negativ. Jag tycker att den har många förtjänster. I förevarande utlåtande behandlas två motioner i samma ämne, vilka dock i väsentliga avseenden uppvisar skillnader. Detta har medfört att det varit mycket svårt att motivera en reservation i ärendet. Jag menar att herr Lundbergs motion, som röjer hans varma hjärta, hans stora intresse och hans ärliga vilja, trots allt är för vidlyftig och vittsvävande. Det är praktiskt ogenomförbart att förverkliga hans förslag beträffande de kollektiva trafikmedlen. Även i herr Lundbergs förslag om statliga markinköp finns det inslag som jag ställer mig tveksam inför. Däremot ter sig motionen av herr Karl Pettersson, som också behandlas i dag, ytterst realistisk. Jag har i dag läst igenom den på nytt och konstaterat, att den tar upp flera punkter på ett kort och enkelt sätt och med ett berömvärt grepp om ämnet. Där beröres servicemöjligheterna i lämpliga turistområden och vikten av att få kommunikationer till dessa. Det påpekas att förbättringar redan skett men att de varit kostsamma. Vidare understryks att man måste tillse att det blir inte bara en hög besökandefrekvens på turistanläggningarna utan också en lång utnyttjandetid under året. Vidare framhålles önskvärdheten av att få folk till länets sportfiskeområden m.m., varvid möjligheter att använda charterflyg omnämnes. En utredning om vad som kan göras på detta område borde tillsättas. Slutligen tar motionären upp behovet av omarbetade avskrivningsregler för turistanläggningar som redan finns eller är under uppförande i Jämtlands län och begär en skyndsam utredning härom. Det gäller i dessa fall inte någon direkt begäran om statliga åtgärder. Jag ställer mig ytterst tveksam inför herr Lundbergs förslag att staten skulle köpa in markområden i Jämtlands län och bebygga dessa, inte minst med hänsyn till den befolkning som den föregående talaren menade att vi skulle tänka på. Jag är inte säker på att man bäst löser problemen genom att låta staten köpa in och bebygga områden, utan det vore bättre om enskilda, som har intresse och möjligheter härför, kunde få stöd i initialskedet och hjälp med betalningen av sina lån eller genom kortare avskrivningstid för sina anläggningar. Det skulle vara mycket värdefullt att få en utredning som belyser läget inom detta område. Länsstyrelsens remissyttrande kan sägas vara positivt. Jag kan inte läsa det på annat sätt. Det ansluter sig till för slaget i motionen I: 247 om en fortsatt utredningsverksamhet till grund för planering av turistnäringens vidareutveckling. Det betyder inte att man avvisar motionens krav — tvärtom. Den centrala bedömningen har stor betydelse i detta sammanhang. Det är vidare en viss fara i att blanda in de olympiska vinterspelen 1976 i bilden. De ligger mycket långt fram i tiden och mycket kan hända, som gör att förhållandena blir andra än vad vi tänkt oss. Under alla förhållanden måste de frågor som tas upp i motionen utredas och belysas. Det ligger fara i dröjsmål. I motionen står att Jämtland har särskilda svårigheter, och i remissyttrandet från länsstyrelsen i Jämtlands län anges att vissa kommuner i länet har en inkomst av turistnäringen som svarar för 20—50 procent av skatteunderlaget. Att en enda näring svarar för så stor del av skatteunderlaget förekommer ju bara i detta område. — En utredning skulle givetvis inte bara undersöka Jämtlands förhållanden men kunde gärna ha Jämtland som specialämne. Därmed skulle övriga norrlandskommuner och över huvud taget övriga glesbygders svårigheter belysas. Skall något göras måste det göras snabbt — det håller jag med herr Lundberg om. Kanske är det ändå för sent. Hur som helst är skyndsamhet av nöden. Däremot tycker jag att det är mycket svårt att samla innehållet i herr Lundbergs motion II: 415 och stödja den. Jag har också varit mycket tveksam då det gäller motionen I:247 och om vi skulle tro att en statlig utredning verkligen kan uträtta någonting positivt, men jag vill ändå — i likhet med motionären själv i första kammaren — yrka bifall till denna motion.

Herr talman! För herr Nilsson i Agnäs gäller det inte sakfrågan utan möjlighe terna för enskilda att tjäna litet mera pengar. Men för mig gäller det verkligen sakfrågan, nämligen att det blir någonting gjort där uppe. Behovet av åtgärder är synnerligen stort. När jag talar om att vi skall försöka få billigare resor menar jag att SJ måste lära sig att man kan öka lönsamheten på två sätt. Det är möjligt att man kan öka inkomsterna genom att höja avgifterna, men jag tror att när det gäller Norrland är det absolut nödvändigt att höja lönsamheten genom att sänka priserna och på så sätt stimulera resandet. Herr Nilsson i Agnäs säger att han är rädd för statliga åtgärder och han förklarar att han talar för de enskildas intressen. Men vilken förmåga har de enskilda visat att åstadkomma någonting i Jämtland och i det övriga Norrland? Varför har man inte löst denna fråga tidigare? Den har varit aktuell i åtskilliga år, men ingenting har blivit gjort. Herr talman! Herr Nilssons i Agnäs resonemang kan föras endast om man har färgade glasögon.

Herr talman! När herr Lundberg tidigare talade om sitt intresse inte för dem som far upp till Norrland för att se på tallarna utan för människorna som bor i trakten, så trodde jag att han delade mitt intresse för att dessa människor skulle få möjligheter att tjäna pengar och att vi alltså var ense på den punkten. Jag anser att när enskilda människor tjänar pengar, så att det blir skatteunderlag för kommunerna och för staten och möjligheter skapas att bibehålla bygden levande och trivsam för människor som kommer dit för att se på tallarna och fjällen, gagnar man det allmännas intresse och inte bara de enskildas. Vi är då också på rätt sida i sakfrågan. Vad beträffar SJ:s trafikpolitik finns det väl en del som kunde övervägas. Jag bor själv i Norrland och tycker att de snabba tåg som nu finns — ganska många för den delen — och som raskt för människor från södra och mellersta Sverige upp till Jämtland och övre Norrland innebär en riktig satsning. Jag tror inte att det för folk, som är vana att satsa sina pengar på exempelvis en resa till Mallorca, betyder så mycket om SJ sänker biljettpriset med några kronor. Finns det bara snabba förbindelser ut till markerna från de stora centralstationerna Östersund, Vännäs eller andra, betyder detta oerhört mycket. Tågens snabbhet är kanske det mest avgörande. På sätt och vis har jag en rädsla för statliga åtgärder. Jag tror inte att staten gör allting bättre än det enskilda, men jag tror att statliga åtgärder behövs. Vi måste här avväga så att vi får den rätta balansen. Vi skall försöka att hjälpa de enskilda och bidraga till deras initiativkraft och till utförandet av deras idéer. Om det finns områden där staten kan göra någonting bättre, kan vi acceptera detta. Jag vill t.ex. inte ta bort SJ:s monopol på järnvägarna. Här måste det bli en avvägning om hur stödet skall utformas. Herr Lundberg frågar om vad de enskilda har gjort. Jag tror att om näringspolitiken varit annorlunda här i landet, om det för 20—25 år sedan hade funnits en planering, skulle möjligheter ha funnits även för dem som bor i dessa bygder att göra mera. I motionerna begärs nu utredning i syfte att undersöka på vilket sätt denna näring kan främjas. Om man då främjar de enskildas fö retagsamhet gynnar man därmed själva saken. Vad glasögonen beträffar som herr Lundberg talar om kan jag säga att jag faktiskt inte använder sådana i vanliga fall. Jag tror att jag har försökt att se detta problem utan att anlägga någon viss färg på glasögonen. Det finns, som sagt, mycket i det som herr Lundberg säger som är riktigt och vettigt, men jag håller på att man inte utan vidare skall begära statliga åtgärder i form av köp av mark och byggande av hus 0. sS. Vv. Det kan de enskilda göra bättre.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har tydligen fel. ägandet av mark uppe i Jämtland innebär inte någon som helst garanti för att det kan bli några inkomster på denna mark. Det är först när man kan bygga upp en serviceorganisation på denna som människorna i dessa områden kan få inkomster. Jag börjar därför nästan luta åt uppfattningen att herr Nilsson i Agnäs har hållit ett vackert tal men därvid gjort ungefärligen som en dansk författare skrev om Woodrow Wilson. När denne en gång hållit ett stort anförande i samband med sin kampanj för en fredspolitik, vände han sig om och snöt sig i en fana. Mera blir det väl inte om man skall följa den linje som herr Nilsson i Agnäs här talat för. Herr Nilsson i Agnäs nämnde om våra utlandsresor. Varför kan inte vi se till att vår befolkning kan komma till 2tt verkligt vackert och tillräckligt stort område inom vårt eget land? Varför skulle inte vi kunna satsa så mycket på ett projekt att även människor från andra länder reser till Sverige i stället för till andra länder? Herr Nilsson i Agnäs nämnde något om näringspolitiken. Jag kan givetvis inte gå in på denna nu men jag tror att herr Nilsson skulle ha kunnat göra något för den i olika sammanhang.

Men, herr talman, jag är inte bara intresserad av Jämtland. Om vi gjorde mälarlandskapen renare, om vi gjorde Göteborgsområdet renare, skulle de människor som där lever ha stora möjligheter att föra en annan tillvaro och få ett riktigare synsätt på miljöns och fritidens uppgifter.
Herr talman! Herr Lundberg säger att ägandet av mark inte är någon garanti för inkomster av marken. Det är visserligen sant, men staten har också mark i Norrland. Jag känner inte Speciellt till Jämtland, men i Västerbotten och Norrbotten äger staten mycken mark, och där hade det kanske kunnat göras mer än det har gjorts. Emellertid vet jag att domänverket på sistone har lagt fram förslag om ordnande av strövområden, stigar och byar i samråd med kommuner och enskilda, och det är bra att så sker. Jag är alltså inte så insatt i de lokala förhållandena i Jämtland. Däremot vet jag t.ex. att invånarna i Adolfström vid Vindelälvens källsjö anser att de på sin mark kan åstadkomma inkomster åt sig, om de bara får. De har byggt små stugor, som de kallar mjölkkor, eftersom varje stuga ger lika stor inkomst som en ko. Får de tillräckligt många sådana lever de gott. Utan stora investeringar och utan dirigering från centralt håll skapar de trevliga och fina anläggningar, som ger människor möjlighet att relativt billigt få sådan rekreation som de söker. Jag förstod inte herr Lundbergs yttrande, att om jag hade velat hade jag kunnat göra mer på detta område. Gällde det näringspolitik eller något annat? Enligt min mening har de allra flesta människor här i landet råd att resa, även om järnvägsbiljetten kostar vad den kostar i dag. När vi en gång har blivit överens om SJ:s politik tror jag inte att vi utan vidare kan ge oss på att ändra den. Skall vi göra det, måste vi avväga det hela i vidare sammanhang och inte i samband med frågan om turisttrafiken till Norrland.

Det har vi även försökt. Jag är också helt införstådd med herr Lundbergs idé att detta land är värt att lära känna även norr om Dalälven och att vi därför på olika sätt bör satsa på det. Varför har vi då avstyrkt motionerna? Just det resonemang som jag nu har fört låg bakom vårt tillstyrkande av en utredning av vinterolympiadens förläggning till Sverige; Jämtland var det landskap som först kom i fråga.

Därvid har man också utrett möjligheterna att ta emot mycket mera vanligt folk, som inte är så framträdande när det gäller sport. Beträffande allt detta har det alltså gjorts mycket ingående undersökningar. Länsstyrelsen i Jämtlands län anser det vara riktigt att stimulera till en ökad användning av fjälltrakterna, men den säger också — apropå motion I:247 — att den »har i samråd med inrikesdepartementet övervägt möjligheterna för en vidgad utredningsverksamhet bl.a. genom samarbete mellan utredningsorgan i olika län». Länsstyrelsen menar alltså att dessa utredningar måste göras beträffande större områden och inte bara just i Jämtland. Beträffande motionen II: 415 av herr Lundberg har man påpekat att det sedan många år på länsstyrelsens initiativ pågått en omfattande utredning om alla de grenar av verksamhet som herr Lundberg vill ha förlagda till Jämtland. Herr Lundberg säger att länsstyrelsen rekommenderar exploateringsområden för turistanläggningar och fritidsbebyggelse. Länsstyrelsens mening är nog att man inte kan tillstyrka just de förslag som motionären har lagt fram utan anser att det måste vara en angelägenhet i första hand för kommunerna själva att ange vad som borde kunna göras. Länsstyrelsen har också förordat statliga investeringar inom länets näringsliv och på annat sätt — naturligtvis för att de som bor där uppe skall kunna få sin försörjning men alldeles särskilt för att i vårt land skapa ett verkligt turistcentrum för vintersport, vilket inte finns i dag.

Det finns ingen anledning att tro annat än att länsstyrelsen har länets bästa för ögonen. Den vet vad den vill förorda, och den vet också att de krafter som anlitats för utredningarna har varit hårt engagerade. Herr Lundberg säger att övningsplatserna för lärarhögskolorna borde kunna förläggas till vårt eget land i stället för till Norge. Det instämmer jag i. I det regleringsbrev som nu gör det möjligt för dessa lärare att få sin vintersportutbildning i Norge står det att de får skaffa sig den utbildningen där om kostnaderna inte blir högre än i Sverige. Jag skulle inte ha något emot om det där lades till »om det inte finns möjlighet att bereda plats för dem på svenska anläggningar». Jag undrar om inte statsrevisorernas uppfordran till ämbetsverken att förlägga sina Ööverläggningar till det egna landet och inte till båtturer utanför vårt land eller till utrikes orter skulle kunna tas som en admonition även till skolmyndigheterna att i första hand försöka utnyttja det egna landets naturliga möjligheter. Dessa är dock så bra att till och med Olympiakommittén ansett det möjligt att förlägga de mest krävande spelen just till Jämtland, som då bör kunna duga också till utbildning av lärare under någon vecka i vintersport. Jag tror också att möjligheterna att förlägga rehabilitering och sjukvård till Jämtland är goda och att utvecklingen kommer att gå dithän.

Detta är något som redan tillämpats av De handikappades riksförbund. Men det kommer naturligtvis att kräva speciell service från SJ och andra statliga organ, men det ligger helt i linje med de nya sjukvårdsplanerna och rehabiliteringsförsöken. Jag är övertygad om att ett sådant landskap som Jämtland då måste utnyttjas. Framför allt med hänsyn till länsstyrelsens inställning och till den erfarenhet som denna samlat från så många utredningar har vi inte ansett oss kunna tillstyrka någon av motionerna. Vi vill fördenskull inte frånkännas ett intresse för dessa frågor. Vi har noggrant läst motionerna och mycket annat som rör dessa frågor.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

Herr talman! Jag måste erkänna att fru Eriksson i Stockholm var åtminstone 200 procent mer positiv i sitt anförande än vad hon var som ordförande 1 utskottet. Jag hälsar självfallet hennes positiva uttalande med tillfredsställelse. Men en positiv inställning måste på något sätt komma till uttryck i handling. När man i stort sett är ense i sak om de synpunkter jag framfört och de åtgärder jag föreslagit, så borde väl utskottet ha kunnat göra en mer positiv skrivning. Om anläggningarna för olympiaden kommer att kosta staten 50 eller 100 miljoner kronor vet jag inte, men det måste väl bli fråga om en ganska betydande summa.

Visst är det roligt att se på en olympiad eller en idrottstävling över huvud taget: Men det är ändå viktigare att människorna i detta land på något sätt engageras själva. Det har framhållits att länsstyrelsen gjort så många utredningar. Låt mig då fråga: Varför har det inte skett någonting? Varför kommer kommunalmännen från Kalls kommun och vill ha någonting gjort? Det är nu över två år sedan jag träffade dem första gången, men ännu har de inte fått något svar på sina framställningar. Det är orimligt. Jag hade i detta sammanhang gärna också velat ta upp vägfrågor m.m. som berör norrlandslänen. Det har jag inte gjort, men detta är också en viktig sak. Jag har också sett denna anläggning som en mycket viktig del när det gäller sjukvården och hälsovården. Den förebyggande verksamheten i form av friluftsliv är av stor betydelse. När jag yrkat bifall till min motion har det emellertid varit för att understryka vikten av att någonting blir gjort.

Herr talman! Jag tycker det skulle vara en' underbar uppgift för den nye landshövdingen att, inspirerad av dessa motioner och resonemang, verkligen försöka få till stånd en del av det som torde vara möjligt att åstadkomma, eftersom det finns ganska grundliga utredningar. Jag tror inte att en utredning i dag skulle påskynda det hela. Vad skall man utreda? Herr Lundberg vill skilja på glädjen av att se en olympiad i TV och att se den på Frösön, i Åre eller var det nu blir såsom något artskilt från ortsbornas engagemang.

Man skulle alltså kunna åstadkomma en förbättring av bestående art och med möj ligheter att låta också andra verksamheter blomstra. Det finns alltså ingen motsättning mot att i dag vilja ha aktion på en massa områden och att även vilja ha en olympiad till stånd. Vi har inte blivit övertygade om att det såsom herr Lundberg gör gällande behövs en ytterligare utredning för att ha möjlighet att sätta i gång det hela.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

Men på ett område har den äldre generationen misslyckats, nämligen på alkoholpolitikens område. Och en konsekvens av detta är att vi har ett statligt monopolistiskt detaljistföretag för försäljning av de alkoholhaltiga dryckerna. Att vi dessutom har ett statligt monopolistiskt grossistföretag inom alkoholhanteringens område kan möjligen ha haft stöd i de alkoholpolitiska principerna, men jag kan inte finna att det i dag föreligger några mera tungt vägande skäl för en sådan uppdelning. Tidigare har jag bibringats den uppfattningen att direktiven till alkoholpolitiska utredningen är utformade på sådant sätt att utredningen kan göra överväganden om en framtida fusion av de båda bolagen. Jag började emellertid bli tveksam när jag studerade departementspromemorian I — Stencil 1969:1 — i vilken den s.k. företagsdelegationen har prövat de organisatoriska formerna för den statliga företagsamheten, samarbete och samordning mellan de olika företagen, lönsamhet m.m. Vad som är intressant i det sammanhanget är bl.a. följande som står på s. 36: >Man kan nämligen räkna med att förutsättningarna för såväl dessa företags som hela företagsgruppens effektivitet ökar genom denna organisatoriska samordning. Ömsesidigt kunskapsutbyte och samarbete på viktiga företagsadministrativa områden t.ex. personalfrågor, databehandling, transporter m.m. är erfarenhetsmässigt av stort värde. Särställningen för — — — Systembolaget — — — och Vin & Spritcentralen behöver därmed inte förändras.» Man använder alltså uttrycket >behöver därmed inte förändras>, och det tycker jag tyder på att man ändå har gjort sådana överväganden. Över huvud taget vet jag inte hur jag skall tolka uttrycket, men min uppfattning är att tanken är riktig och att fördelar och nackdelar med en sammanläggning av dessa båda företag bör övervägas. Så har skett i Norge och Finland. Den andra intressanta frågan är na turligtvis vem som skall utreda den saken. Skall APU, företagsdelegationen eller någon annan utredning göra det? Med tanke på att företagsdelegationen står regeringen och finansministern nära tycker jag det vore rimligt om man gjorde sådana överväganden inom regeringen. Därför vill jag ställa följdfrågan: När kommer regeringen att göra dessa överväganden?

Herr talman! Herr Bergqvist har frågat mig om jag har för avsikt att föreslå några lagstiftningsåtgärder för att ytterligare sanera handeln med begagnade bilar. Jag är medveten om att handeln med begagnade bilar utgör en marknad där intresset av skydd för konsumenterna är framträdande. Detta sammanhänger framför allt med svårigheterna för den enskilde köparen att kontrollera bilens skick. Jag har inte fått kännedom om sådana missförhållanden inom branschen, att de civilrättsliga eller straffrättsliga regler som gäller behöver ändras,

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Samhället har förvisso gjort stora insatser för att sanera handeln med begagnade bilar, och det är givetvis ett tillfredsställande förhållande inför den intensifiering av konsumentupplysningen på detta område som ju skall ske. Men även vid en utbyggd konsumentupplysning blir köp av begagnad bil en så komplicerad transaktion att det kommer att finnas ett visst spelrum för mindre nogräknade försäljare. De har fortfarande i ett sådant läge vissa möjligheter att lämna uppgifter, som vilseleder köparen, och även att sätta bilen i ett sådant skick att köparen kan få en felaktig uppfattning om dess beskaffenhet. Det är i dessa avseenden som det kan behövas lagstiftningsåtgärder för att stärka köparens ställning. Det är möjligt att dessa lagstiftningsåtgärder inte bör inriktas på någon viss bransch utan att problemet får lösas i ett sammanhang över hela fältet. Något som därvid blir aktuellt är de resultat, som köplagkommitténs arbete kan leda till, i den mån dessa kan påverka förhållandena på detta område. Jag skulle vidare vara intresserad av att få veta om det kommer att framläggas något förslag av betydelse i detta sammanhang i samband med arbetet på lagen om otillbörlig konkurrens. Är justitieministern beredd att i dag göra något uttalande om detta och om när ett eventuellt sådant förslag kan väntas?
Herr talman! I anledning av den fråga som herr Bergqvist avslutningsvis ställde kan jag meddela, att vi räknar med att kunna lägga fram en lagrådsremiss beträffande den aktuella lagstiftningen till hösten. Men jag fruktar att denna lagstiftning inte kommer att lösa problemen i samband med avbetalningshandeln med begagnade bilar. Det finns självfallet, såsom herr Bergqvist sade, en del mindre nogräknade försäljare som kan utnyttja en godtrogen allmänhet.

Jag menar att dessa två vägar är de bästa för att nå resultat på detta område.
Herr talman! Jag vill bara ta upp en liten detalj i detta stora sammanhang, nämligen bilens vägmätare. Det har i åtskilliga fall förekommit att det i köpeavtalet angivits en garanterad mätarställning. Många bilköpare har fått bittert erfara att denna mätarställningsgaranti inte alls är detsamma som en garanti för antal körda mil. I en sådan situation kan köparen i efterhand bara konstatera att han har vilseletts och att några rättsliga åtgärder tydligen inte kan vidtas för att han skall vinna tillbaka vad han förlorat på affären. Det är möjligt att detta speciella problem skulle kunna elimineras med en intensifierad konsumentupplysning, men det finns också fall där mätarställningen direkt ändrats eller där vägmätaren bytts ut. även om det kan bevisas att så faktiskt skett, har det i praktiken visat sig vara synnerligen svårt att få en vattentät bevisning för att det gjorts i bedrägligt syfte. Det betyder att den som råkat illa ut och uppenbarligen fått betala för mycket pengar har små möjligheter att tilltvinga sig en godtagbar uppgörelse, för den händelse säljaren sätter sig på tvären. Jag hoppas att det förslag som kommer att framläggas av köplagkommittén leder till en bättre ordning på området, och jag noterar med tillfredsställelse att ett förslag till lag om åtgärder mot otillbörlig konkurrens skall presenteras.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om jag har uppmärksammat den skada som exporten av pornografiska filmer och annat pornografiskt material har inneburit för det svenska namnet i utlandet och vilka möjligheter jag anser föreligga att hindra att denna skadegörelse fortsätter. Uppfattningen om vad som är sedlighetssårande växlar från ett land till ett annat. Filmer och skrifter som i vårt land inte anses sedlighetssårande kan i andra länder uppfattas som sexuellt anstötliga. Ingripande här i landet kan av naturliga skäl ske endast mot utförsel av skrifter som har tagits i beslag eller konfiskerats enligt tryckfrihetsförordningen. Av intresse är emellertid att kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet enligt sina direktiv har att överväga förbud mot översändande bl.a. av reklambroschyrer för pornografiska skrifter och filmer till personer som inte har begärt sådana. Kommitténs förslag läggs fram inom kort.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Jag noterar med tillfredsställelse att »kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet enligt sina direktiv har att överväga förbud mot översändande bl.a. av reklambroschyrer för pornografiska skrifter och filmer till personer som inte har begärt sådana» och att kommitténs förslag kommer att läggas fram inom kort. En mycket stor del av den snuskproduktion som det här är fråga om exporteras till andra länder. Vårt redan skamfilade rykte i utlandet far inte väl av detta. Vi påmindes här i kammaren för en tid sedan om hur man i Österrike vänt sig till landets justitieministerium med krav på att existerande lagar skulle strikt tillämpas på den svenska pornografin. I Frankrike har inrikesministern ingripit för att i samverkan med posten och tullen stoppa en angiven svensk firmas export av litteratur till Frankrike. Och inte nog med det: alla brev från de franska undersåtarna till det svenska förlaget stoppas också, och eventuella penningoch frimärkssändningar beslagtas. Det är exempel som visar att man i utlandet irriteras av denna export. Jag har också material som visar att det förekommit reaktioner från många andra håll. Man har bl.a. uppvaktat representanter för UD och begärt ingripanden. Nu säger justitieministern: »Ingripande här i landet kan av naturliga skäl ske endast mot utförsel av skrifter som har tagits i beslag eller konfiskerats enligt tryckfrihetsförordningen.» Det innebär ju att man måste lägga ännu större vikt vid att vår lagstiftning på området tillämpas i full utsträckning. Delade meningar kan också råda om hur den överenskommelse skall bedömas som finns mellan länderna. Mottagarlandet borde, såvitt jag förstår, också få ha ett ord med i laget. Att exporten av svensk pornografi vållar bekymmer på många olika sätt visade sig också i januari, när svenska handelskammaren i Belgien bedrev en kampanj för svensk kvalitet. Den sammanföll med en kampanj som ett skånskt porrförlag genomförde, och detta vållade mycken irritation. Herr talman! Jag anser att denna fråga är av sådan storleksordning att den måste ägnas större uppmärksamhet, och det har många gånger förvånat mig att våra egna tidningar — inte minst dags tidningarna — vill deltaga i den verksamhet som bedrivs på området.
Herr talman! Av mitt svar framgick att vår nuvarande lagstiftning ger oss mycket begränsade möjligheter att stoppa sådan här export men att den lagstiftning vi väntar på kan komma att öka dessa möjligheter. Det finns på detta område vissa bestämmelser, som antagits i 1964 års världspostkonvention. På grund av bestämmelserna i vår tryckfrihetsförordning, d.v.s. en av grundlagarna, kan vi från svensk sida inte följa denna konvention i dess helhet. Rätten för envar att fritt sprida tryckta skrifter och den existerande lagen om bevarande av brevhemligheten gör att postverket inte kan bryta slutna försändelser för att kontrollera innehållet. I fråga om öppna försändelser kan sägas att endast sådana stoppas, vilka upptäcks innehålla beslagtagna eller konfiskerade skrifter. Herr talman! Låt mig till sist tillägga att den erfarenhet jag har av denna hantering visar att vi i Sverige har från andra länder själva importerat åtskilligt av vad vi exporterar på detta område.

Herr talman! Justitieministern säger nu att vi kan ingripa mot sådant som sändes i öppna kuvert. De försändelser till Belgien som jag nämnde om skickades i öppna kuvert, så att vem som helst kunde läsa dem. Man inbjöd mottagarna att rekvirera det erbjudna porrmaterialet från Sverige, men då skulle beställaren sända pengar per post till förlaget. När en del beställare skickade in pengar, fick de ändå inga varor, varpå de vände sig till svenska handelskammaren och försökte få tillbaka sina pengar. Detta borde ha varit ett fall där man från svensk sida hade kunnat förhindra den igångsatta försäljningskampanjen, som olyckligtvis råkade sam manfalla med den kampanj som för tillfället bedrevs för svensk kvalitet, vilket gav ett egendomligt intryck. Det är dock inte bara från Belgien sådana klagomål kommer, utan även från andra håll. Genom att strikt tillämpa gällande lagstiftning skulle man kunna få större möjligheter att ingripa. Jag hälsar givetvis med tillfredsställelse att den fortsatta lagstiftningen kommer att ge oss ökade möjligheter i detta avseende, och jag tackar för det beskedet.
Herr talman! Jag vill bara framhålla att det är orealistiskt att tänka sig att postverket skulle öppna och granska alla icke tillslutna brevförsändelser till utlandet.
Herr Hermansson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta med anledning av de förhållanden som redovisas i en nyligen företagen undersökning om »Status och dom i trafikmål» vid sociologiska institutionen vid Lunds universitet. Den åsyftade undersökningen är en uppsats, gjord av en sociologistuderande år 1965 och grundad på domar som två domstolar meddelade år 1962 mot omkring 500 trafikbrottsåtalade personer. Ett begränsat arbete av denna art är givetvis inte av beskaffenhet att utlösa någon särskild åtgärd från min sida.

Herr talman! Jag tackar för svaret, även om jag inte finner det särskilt tillfredsställande. Jag har stött på referat av denna undersökning tidigare, men de har varit kortfattade. Nu var det en dagstidning som aktualiserade den, och det väckte nytt intresse. En genomgång av själva undersökningen avslöjar — och det trodde jag att justitieministern skulle hålla med mig om — synnerligen anmärkningsvärda förhållanden. Den visar att när det gäller ett och samma brott personer med s.k. hög status i det kapitalistiska klassamhället får lägre straff än personer med s.k. låg status. — Klasskillnaderna framträder också i rättskipningen. Att det gått några år sedan undersökningen gjordes utan att, såvitt jag känner till, några effektiva åtgärder har vidtagits för att undanröja det brott mot demokratiska krav på likhet inför Jlagen, som undersökningen avslöjar, understryker bara hur viktigt det är att saken tas upp. Enligt den refererade undersökningen tydde materialet på att det sker en viss statusmässig selektion — alltså ett urval — redan på utredningsoch åklagarstadiet. Överklassen löper mindre risk att åka fast. Anlitande av advokat påverkar sedan påtagligt möjligheterna att nå ett bättre resultat i konflikter med rättsväsendet. Och det är de förmögna, de äldre och de med hög status som anlitar advokat. Även när det gäller domarna finner man som sagt ett samband mellan å ena sidan hög social status och å den andra mildare dom för ett och samma brott. Att fullständigt undanröja dessa orättfärdigheter i rättsväsendet är säkerligen svårt utan genomgripande förändringar av hela samhället. Orättvisorna är så att säga inbyggda i klassamhället. Men ett viktigt steg är enligt min mening redan att utförligt belysa förbål landena inom rättskipningen och att söka utröna de konkreta orsakerna till den skillnad i behandlingen, som olika klasser och socialgrupper tydligen möter. Justitieministern säger i sitt svar, att det skulle röra sig om ett begränsat arbete och att undersökningen därför icke föranleder några åtgärder från hans sida. Menar då justitieministern att undersökningens resultat inte är signifikativt? Bara misstanken om en sådan olikhet i behandlingen av skilda grupper i samhället borde enligt min uppfattning föranleda en justitieminister att ingripa. Här finns ju klara fakta på ett område. Jag vill ställa frågan till justitieministern, om han inte vill ta initiativ för att uppmuntra och stödja forskning, som ytterligare klarlägger dessa förhållanden.
Herr talman! Att inom ramen för den tid, som anses böra anslås till en diskussion av en enkel fråga, kunna ta upp en debatt om genomgripande förändringar av hela samhället, det inser nog herr Hermansson att jag inte kan ge mig in på. Jag sade i mitt svar att denna undersökning, som herr Hermansson åberopade, var ganska begränsad, och det är den. Den avgörande svagheten i denna undersökning, förutom det ringa omfånget, är att man därav inte har kunnat utläsa om det rör sig om lika grova eller i andra avseenden jämförbara brott. En tvärvetenskaplig trafikbrottsforskning pågår för närvarande vid Lunds universitet. Man undersöker därvid åtalade och målsägande när det gäller vårdslöshet i trafik i förhållande till bl.a. socialgrupper. Ett betydligt större material behandlas vid denna undersökning, och när det är färdigbearbetat kan mer rättvisande jämförelser göras än den av herr Hermansson nämnda undersökningen ger möjlighet till. Rättsväsendets informationssystem, som för närvarande är under uppbyggnad enligt riksdagens beslut i år, kommer att ge ökade möjligheter till överblick över rättstillämpningen på de olika stadierna hos polisen, åklagarna och domstolarna. Då kan undersökningar också göras bl.a. av i vad mån olikhet i rättstillämpningen förekommer och vad detta i så fall beror på. Avslutningsvis vill jag betona att våra rättstillämpande myndigheter med allt fog har gott anseende för att vinnlägga sig om att iaktta principen om alla medborgares likhet inför lagen.

Herr talman! Jag är helt medveten om att vi inom ramen för frågeinstitutet inte kan ta upp en stor diskussion om rättskipningen i klassamhället som ett allmänt problem. Vad jag berört är bara en delfråga. Vi har — om jag får snudda vid det ett ögonblick — hela det allmänna problemet, där det fortfarande tycks vara så att den s.k. klassiska brottsligheten med höga straff, vanligen fängelse, nästan uteslutande förövas av människor med som man brukar säga låg social status. De nya manschettbrotten som förskingring och skattesmitning begås däremot främst av personer med relativt hög status, och straffet är här vanligen böter. Överklassens brott bedöms lindrigare än underklassens — eller som en professor i straffrätt uttryckt det: Brottsbalken har satt sig på de understa i samhället. Det sammanhänger med att lagstiftningen till avgörande delar präglas av kapitalismens maktoch egendomsförhållanden. Detta är ett allmänt socialt problem som jag inte utförligare kan gå in på här. De undersökningar jag har refererat till visar emellertid en klassbunden olikhet i domsskillnaderna, som för alla borde framstå som klart upprörande. Justitieministern säger att viss ytterligare forskning pågår, och det är jag mycket glad över. Det var behovet av sådan ytterligare forskning som jag ville understryka med min fråga. Jag hoppas verkligen att det material som kommer fram blir så omfattande att det möjliggör klara slutsatser. Ökad information om dessa frågor tror jag också är mycket betydelsefull. Det är nämligen möjligt — även om jag inte har några mer omfattande illusioner härom — att redan en ökad publicitet som påvisar förhållandena kan ha sin betydelse för en utjämning. För varje regering som verkligen vill skapa en reell jämlikhet mellan samhällsmedborgarna måste det framstå som ytterst angeläget att vidta åtgärder som avskaffar den olikartade behandlingen av samhällsklasserna i rättskipningen.
Herr talman! Jag har redan tidigare betonat att jag inte anser det befogat att av den av herr Hermansson åberopade undersökningen dra så vittgående slutsatser som herr Hermansson gör. Vi är naturligtvis mycket intresserade av detta problem, och jag emotser med stor förväntan resultatet av den nya forskning som pågår. Man har där hunnit så långt att materialet redan är kodat och det bör därför komma fram redan under detta år.

Herr talman! Herr Mellqvist har frågat om jag kan lämna en redogörelse varför Kopparbergs län inte erhöll någon del av den extra bostadskvoten. Förra årets riksdag godtog en ram om 89 000 lägenheter för beviljande av bostadslån för nybyggnad under år 1969. Av dessa lägenheter har 85 000 fördelats före årets ingång. Lånemedel för de återstående 4000 lägenheterna har ställts till förfogande genom konseljbeslut den 28 mars i år. Enligt beslutet skall lånemedlen fördelas av bostadsstyrelsen efter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen. Denna metod att för senare fördelning reservera en mindre del av låneramen har till syfte att göra det möjligt att beakta förändringar som inträffar efter det att huvuddelen av ramen har fördelats, särskilt bostadsbehov som uppkommer i orter där näringslivet expanderar. Den fördelning av de 4 000 lägenheterna som bostadsstyrelsen nu har gjort får ses mot denna bakgrund. Enligt vad jag har inhämtat från styrelsen har fördelningen grundats på en bedömning av vilka orter och regioner som har de mest angelägna behoven. En sådan fördelning som alltså reellt sker över läns-- gränserna kan, särskilt när den omfattar ett förhållandevis litet antal lägenheter, leda till att vissa län inte får något tillskott av lånemedel. Så är denna gång fallet beträffande, förutom Kopparbergs län, ytterligare sex län.

Herr talman! När jag i svaret framhöll att det finns ytterligare sex län som inte fått någon extra tilldelning, skedde det inte för att argumentera mot herr Mellqvist utan bara som en upplysning att inte enbart Kopparbergs län hade drabbats av detta. Om jag hade gjort det uttalandet att jag sympatiserar med herr Mellqvists syn på denna fråga, skulle jag förmodligen ha handlat oriktigt mot många andra län som också gett sig till känna och ansett att de inte fått sina intressen tillgodosedda. Det är således inte alls något unikt att man är missnöjd med kvottilldelningen i år. Detta hör förmodligen samman med den klara konjunkturuppgång som nu kan förmärkas. Det har uppstått ett mycket starkt intresse för bostadsbyggande på många håll i landet, och om vi skulle ha tillmötesgått de anspråk som framförts hade det tidigare uppställda programmet om 103 000 lägenheter inte räckt till, utan vi skulle ha fått sträcka oss mycket längre. Som bekant talar emellertid åtskilliga skäl för att vi bör ha ett balanserat bostadsbyggande.

Herr talman! Bostadsstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen har gemensamt prövat hur de 4000 lägenheterna skulle fördelas. Jag håller gärna med herr Mellqvist om att det finns expanderande orter i Kopparbergs län. Jag förstår mycket väl att man där kan ha behov av ökat bostadsbyggande. Men det har gällt att välja mellan många som anmält sina krav, och det är omöjligt för mig att säga att arbetsmarknadsstyrelsen och bostadssyrelsen skulle ha begått något fel vid denna bedömning.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig om jag icke anser, att det statliga kulturrådet borde ha en parlamentarisk sammansättning. Jag anser att kulturrådet fått den för sina uppgifter mest lämpliga sammansättningen av ledamöter med personlig insyn i konstskapandets och kulturadministrationens problem.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, som tyvärr från min synpunkt var ungefär sådant som jag hade väntat mig. Herr Palme säger, att kulturrådet har fått en lämplig sammansättning. Ja, herr Palme, den är måhända lämplig, när det gäller rent tekniskt och administrativt kunnande och erfarenhetsvunnen insyn i problematiken hos ledamöterna. Det är ingen som vill förneka, att de nuvarande ledamöterna på olika sätt torde ha ägnat sig åt konstskapande och kulturadministration under längre eller kortare tid och med växlande framgång. Men det är inte det saken gäller. Bakom utbildningsministerns uppfattning, sådan den framträder här, ligger som jag ser det den falska föreställningen, att kulturskapare i sin bedömning av kulturpolitiska frågor helt är lösgjorda från sin allmänpolitiska inställning och från sin allmänna syn på samhällsspörsmålen. Här finns otvivelaktigt någon form av växelverkan. Man blir mot den bakgrunden litet förvånad — för att använda ett milt uttryck; saken har väckt en viss uppmärksamhet — att sammansättningen har blivit sådan att 13/14 av ledamöterna i kulturrådet är socialdemokrater, kommunistsympatisörer eller kanske t.o.m. kommunister. När herr Palme kastar ut sin not bland våra kulturarbetare och drar in den, följer av någon egendomlig anledning bara politiska meningsfränder eller näraliggande sådana med. Vi såg något liknande tidigare i fråga om Sveriges Radios styrelses arbetsutskott. Jag skulle vilja, att herr Palme beaktade att man kan anföra åtskilliga skäl för en parlamentarisk och därmed allsidigare sammansättning av kulturrådet. För det första: kulturrådet har ungefär samma ställning som en statlig utredningskommitté och skall lägga fram förslag för regeringen. För det andra: det finns otvivelaktigt kulturskapare — och framstående sådana — med annat förtecken än socialdemokratiskt eller kommunistiskt. Deras syn på kulturpolitiken och åtgärder som kan springa fram ur den borde väl också ha sitt intresse. Får vi be om litet mer generositet och vidsyn, herr Palme! För det tredje, slutligen: kulturpolitiken har tidigare inte varit särskilt partiskiljande, och jag tycker inte den bör vara det heller i fortsättningen. Herr Roland Pålsson, som ju är medhjälpare till herr Palme på detta område, säger i en intervju, att kulturrådets förslag via regeringens propositioner skall leda till ganska eniga be slut. Jag är litet tveksam, om det kan bli så — vilket är beklagligt — med den allmänpolitiska sammansättning som rådet för närvarande har.

Herr talman! Herr Nordstrandh konstaterade att jag inte hade svikit hans förväntningar, men över detta var han ledsamt nog besviken. Vad herr Nordstrandh uppenbarligen avsåg var icke en parlamentarisk sammansättning av kulturrådet, utan att jag borde ha sett till att det blivit ett större inslag av moderater — om jag så får uttrycka mig — i kulturrådet. Jag har inte gjort någon närmare bedömning av kulturrådsledamöternas politiska åsikter; det förefaller mig som om herr Nordstrandh hade rannsakat deras hjärtan och njurar betydligt mer än vad jag har sökt göra. Vårt syfte har varit att som experter få representativa företrädare för olika kulturaktiviteter. Herr Nordstrandh säger att jag när jag kastade ut denna varp kanske hade kunnat fånga in någon mera konservativt sinnad person. Däri ligger en svårighet. För att man inom kulturlivet skall få tag på en konservativt inriktad person räcker det inte med en varp, utan man måste använda en ganska djupgående trål för att lyckas. Det nya kulturrådet är en utveckling av det gamla, som var en informell rådgivargrupp hos departementschefen — som inte framträdde utåt men informellt arbetade rätt mycket — och som jag övertog av min företrädare. Rådet skall alltså icke nödvändigtvis utgöra en allsidig spegling av olika åsikter, utan det skall bestå av rådgivare för vilka departementschefen kan ha förtroende. Jag ville vidga rådet och ge det en litet mer officiell ställning men ändå bevara dess ursprungliga karaktär, så att den allmänna opinionen kan få större insyn i verksamheten och så att dess förslag blir offentliga och kan göras till föremål för debatt. I realiteten innebär detta ingen skillnad — ock absolut inte i enligt herr Nordstrandhs synsätt negativ riktning — i jämförelse med det kulturråd som min företrädare statsrådet Edenman hade. Slutligen vill jag säga att jag tror att kulturrådet kommer att utveckla stor vitalitet. Det vore naturligtvis glädjande om vitaliteten kunde leda till så väl genomtänkta synpunkter och förslag, att de så småningom kan föranleda enighet i denna kammare.
Herr talman! Herr Palme är en optimistisk man, men jag tror att han efter att ha startat med detta kulturråd inte har anledning till särskilt stor optimism. Nu vill jag bara kommentera ett par saker. Herr Palme säger, att han inte känner till ledamöternas allmänpolitiska inställning. Detta kan väl inte vara med sanningen överensstämmande — de har ju analyserats i pressen, och den läser väl herr Palme på det noggrannaste, så nog har han sett hjärtan och njurar rätt klart blottlagda. Vidare säger herr Palme, att jag är ute efter ett större inslag av moderata. Uttrycket »större» inslag torde vara en felaktig komparationsform; jag kan knappast hitta någon moderat i detta sammanhang. Ut med trålen då, om herr Palme måste ha så stora redskap för att finna någon kulturskapare som har en annan samhällsinställning! Den behöver inte vara konservativ — detta förfärliga ord, som låter ännu värre i herr Palmes mun — utan det kan också vara sådana som har en annan inställning. Jag är klart medveten om att rådgivargruppen nu har blivit ett kulturråd. Dess verksamhet och betydelse har därigenom otvivelaktigt vidgats, om man får tro vad som sägs under åttonde huvudtiteln, där det talas om att rådet skall utföra utredningsarbete och läg ga fram förslag till olika stödformer för olika grupper av kulturarbetare 0. s. v. Där tangerar man onekligen den ställning som en statlig utredningskommitté har, och vi brukar se till att en sådan får en parlamentarisk sammansättning. Givetvis bör man därför inte bortse från det tekniska kunnandet och erfarenheter av de saker utredningen skall syssla med. Jag skulle vilja be herr Palme, som i detta avseende i många stycken måste betecknas som klok, att överväga om man inte kunde vidga kulturrådet och därmed göra det ännu effektivare, så att våra kulturskapare får ännu bättre villkor.
Herr talman! Jag vill bara försäkra herr Nordstrandh att när vi plockade ihop kulturrådet — det var en besvärlig uppgift, eftersom vi ville täcka så många områden som möjligt — utsåg vi inte ledamöterna efter några partipolitiska kriterier, utan vi valde ledamöter :som hade erfarenhet och engagemang och som hade varit aktiva i detta sammanhang. Det är här problemet ligger, och det :är här vi måste ta till trålen. Man har inte varit särskilt aktiv på den kon :servativa sidan. Där finns den förträfflige Leif Carlsson, men honom kan vi inte sätta in överallt — han sitter redan i andra organ som utbildningsdepartementet har tillsatt. Kulturrådet arbetar «emellertid icke som något partipolitiskt organ när det undersöker hur man skall förbättra kulturskapandets och kulturlivets villkor här i landet. När jag lyssnade till herr Nordstrandh slog mig-en fantastisk tanke.

Det finns massor av kommittéer inom ramen för det departement som jag förestår. Många av dem är expertorgan. I många sitter professorer i långa banor, ditsatta som experter.

Vi vet i alla fall, att fördelningen i fråga om professorernas politiska inställning är sådan av gammal tradition, mindre nu än förr. Men jag har ändå aldrig tvekat att utse dem, därför att jag anser att vi måste ha fram det bästa folket. Vad beträffar exempelvis teknisk utbildning i någon specialitet kan vi inte fästa oss vid expertens ideologi. Man får inte vara mörkrädd, man får inte lida av förföljelsemani. Vi får lov att ta en konservativ professor.

Men, herr Nordstrandh, låt dessa göra jobbet! Jag skall inte hålla på att okulärbesiktiga varenda professors ideologi, när de utses som experter inom =<:utbildningsdepartementets ram.
Herr Palme har lyckats hitta en moderat kulturpolitiker och har nämnt honom vid namn, vilket ju är hedersamt för honom. Jag kan komplettera med en annan kulturpolitiker, som inte har moderat förtecken och som finns i denna kammare. Vi har herr Sundman, som kanske herr Palme inte är helt obekant med och som har andra åsikter än herr Palme i flera kulturpolitiska frågor. Tänk exempelvis på honom! Dessutom sade herr Palme att det finns experter som kopplar sig lösa från sin ideologiska samhällsinställning. Det är möjligt att det finns sådana och det är ju också önskvärt att sådana finns. Men det är nog inte den sortens experter det är fråga om i detta sammanhang. Här gäller det också allmänna bedömningar, allmänna värderingar och dylikt, vilket ju ständigt kommer fram i kulturdebatten. Ur den debatten och de bedömningarna växer sedan åtgärder onekligen fram. Jag vill med tanke på en aktad ledamot här i kammaren erinra om att Riksidrottsstyrelsen vid något tillfälle har sagt, tror jag, att man inte utan vidare kan frikoppla politisk inställning från ställningstagande ens i idrottsfrågor, och därmed har jag fört in ytterligare en intressant aspekt på problematiken.
Herr talman! Herr Nordstrandh nämnde herr Sundman. Denne förträfflige herr Sundman är medlem av litteraturutredningen och han är medlem av radionämnden. Jag skall gärna erkänna att jag övervägde, om inte herr Sundman också kunde bli medlem av kulturrådet. Men jag tyckte på något vis synd om herr Sundman, om han skulle behöva rasa omkring som något slags borgerlig perenn i alla kulturella samman hang, så jag besparade honom ledamotskapet i kulturrådet, vilket icke alls betyder att jag på något sätt underskattar hans utomordentliga kompetens. Herr Nordstrandh frågade, om kulturrådet skall avgå om vi får regimskifte. Det är härvidlag två saker att lägga märke till. För det första sade jag att det rör sig om ett expertorgan, som är den sittande departementschefens rådgivare, och skulle herr Nordstrandh eller någon annan intåga i departementet är jag övertygad om att den där trålen kommer att plockas fram även om det kanske blir ganska bekymmersamt. Men all right, det är självklart. För det andra vill jag påpeka att kulturrådet av helt andra än partipolitiska skäl utsetts på tre år. Kulturrådet får nu under tre år chansen att framlägga alla sina idéer och initiativ. Det är inte minst på kulturområdet mycket viktigt med en ganska snabb förnyelse inom olika institutioner, så att hela tiden nya människor ges chansen att vara med och ge råd och försöka påverka politikerna.

Herr talman! Fru Sundberg har frågat mig, om jag anser det lämpligt att undervisning enligt det s.k. IMU-systemet får införas i våra skolor innan resultat av försöksverksamheten föreligger. Skolöverstyrelsens förslag remissbehandlas för närvarande. Innan beredningen av ärendet avslutats, vill jag inte yttra mig i den av fru Sundberg väckta frågan.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret och accepterar att han inte vill yttra sig. Jag hade emellertid hoppats på några principiella synpunkter på denna enligt min mening mycket märkliga anhållan från skolöverstyrelsens sida. Hur långt skall individualiseringen i undervisningen få gå? Här har satsats 3,5 miljoner kronor på ett försök med individualisering driven till ytterlighet. Nära 20000 elever har deltagit i försöksverksamheten. Detta läsår inleds effektundersökningen som innebär att man genom jämförande studier vetenskapligt bedömer effekten av den nya undervisningsmetodiken. Nu begär skolöverstyrelsen att IMU-systemet skall få införas i våra grundskolor. Det heter i - skolöverstyrelsens = framställning: »Även om den avslutande vetenskapliga effektundersökningen ännu inte slutförts, har Sö dock funnit redan föreliggande erfarenheter så övervägande positiva, att metod-material-systemet nu bör få användas i skolväsendet.» Man startar alltså en stor och mycket dyrbar försöksverksamhet och som sista led i den skall ingå en vetenskaplig effektundersökning. Men den bryr man sig inte om utan säger bara att föreliggande erfarenheter är övervägande positiva. Vad grundas denna uppfattning på? Anhållan till utbildningsdepartementet skrevs i november när effektundersökningen just hade påbörjats, och vi vet i dag att negativa synpunkter kontinuerligt kommer in från såväl lärare som föräldrar. Det gäller t.ex. inlärningseffekten där lärarna är mycket tveksamma. Många lärare anser att svaga elever lättare blir efter. IMU-systemet fixerar undervisningen i avseende på stoff och metod och systemet står inte i full överensstämmelse med nu gällande =: läroplaners kursinnehåll. Marknadspriset vid reguljär användning blir tre till fyra gånger så stort som vid användning av våra vanliga matematikböcker, och elevernas prestationer är inte kända. Jag skulle kunna fortsätta den här negativa uppräkningen men statsrådet kommer med all säkerhet att få den i remissvaren. Detta är dock en viktig sak som vi lagt ut mycket pengar på. Jag vill hoppas att statsrådet som ansvarig för forskning och utbildning i detta fall verkligen bryr sig om vad forskarna kommer att säga. Det går inte att bara bifalla skolöverstyrelsens anhållan, ty det skulle helt enkelt innebära en klar deklaration att man inte bryr sig om det vetenskapliga resultatet av en undersökning.
Herr talman! Fru Sundberg var kritisk mot IMU, men jag skall inte här ta upp någon diskussion om det systemet, eftersom vi ännu inte har tagit ställning. Men när fru Sundberg säger att systemet blir så mycket dyrare vill jag svara att en av poängerna är att systemet minskar lärarbehovet med 40 procent, vilket är en högst avsevärd besparing. Om systemet sedan är pedagogiskt lämpligt är en annan fråga. För att sedan skapa litet balans mot fru Sundbergs kritiska synpunkter vill jag påpeka att det också har avgivits många positiva omdömen. Detta mycket stort upplagda försök har t.ex. väckt stor internationell uppmärksamhet, och många utlänningar kommer hit för att studera det. På skolans område är det ju så — jag hade tillfälle att diskutera dessa ting i går kväll i annat sammanhang — att pedagogiken inte får stå stilla. Vi måste hela tiden göra nya försök och ta nya läromedel och hjälpmedel i anspråk. För att visa vilken vikt vi tillmäter detta försök skickade vi skolöverstyrelsens framställning på remiss med ganska långt tilltagen remisstid. Svaren har nu börjat strömma in, och vi kommer att mycket noggrant granska såväl skolöverstyrelsens förslag som remissvaren, innan vi i departementet tar ställning till frågan. Det är som bekant en gammal god princip att inte innan vi har gått igenom ett ärende ordentligt göra någon antydan om vilket resultat vi kan komma till vid granskningen, men jag kan försäkra fru Sundberg att vår granskning kommer att bli ytterligt noggrann.
Herr talman! I princip är jag inte kritisk mot IMU-systemet, herr Palme. Men jag är definitivt kritisk mot att man startar en undersökning och sedan, när man kommer till dess mest väsentliga del, nämligen effektbedömningen, förklarar att det räcker att skicka ut förslaget på remiss. Sedan skall departementet ta ståndpunkt. Det är principen att bortse från den vetenskapliga bedömningen av systemet som jag är kritisk mot. Statsrådet Palme säger att han inte tror att systemet kommer att bli dyrare; vi kommer t.ex. att göra en 40-procentig lärarbesparing. Men vi vet ju inte effekten av undervisningen i dessa storklasser. Och i och med att vi gör en ekonomisk bedömning måste vi väl samtidigt ta hänsyn till vad eleverna lär sig i ämnet matematik. Om vi låser fast dem för framtiden i ett system, som innebär en matematiskt sett försämrad standard på de kommande generationerna, så räcker det väl inte med trösten att vi sparar in 40 procent av lärarna. Dessutom har majoriteten av lärarna förklarat att arbetsformer av denna art i varje fall inte är bättre än de traditionella vid undervisning i matematik.
Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig, om jag är beredd att medverka till en ändring i 25 kap. 44 8 skolstadgan så att ej elever och målsmän blir lidande av tidsödande överklagningsprocedurer. De nämnda bestämmelserna i skolstadgan innebär, att icke-ordinarie lärartjänst tillträds utan hinder av överklagande. Den som skolstyrelsen utsett tillträder alltså tjänsten omedelbart. Om länsskolnämnden efter besvär förordnar en annan sökande på tjänsten, skall för denne gälla den tillträdesdag som nämnden bestämmer. Endast om särskilda skäl föreligger, får nämnden bestämma att tillträdet skall ske under pågående termin. Bestämmelserna har utformats med sikte på att tillgodose såväl undervisningens behov som rättssäkerheten för dem som söker lärartjänst. Nuvarande ordning har tillämpats under lång tid och i detta avseende befunnits i stort sett fungera väl.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till denna är det nu mycket omskrivna tillsättningsärendet i Djurö kommun i Stockholms skärgård. En ledig tjänst som extra folkskollärare söks av två personer vilka icke är behöriga som lärare. Den ene av sökandena besvärar sig på hösten över skolstyrelsens tillsättning, och det är i och för sig inte heller så ovanligt att lärare anför besvär mot tillsättningar. Sedan upprepas emellertid överklagandet, och i början av vårterminen inträffar det relativt ovanliga att en hel skol styrelse för besväret vidare till högsta instans, nämligen Kungl. Maj:t. Hela denna skolhistoria på Djurö utvecklas således till ett långdraget besvärsärende, vilket är beklagligt. Vi kunde i gårdagens tidningar läsa att skolöverstyrelsen efter tidsödande utredningsarbete nu yttrat sig i frågan och att man nu inom departementet kommer att ta god tid på sig för att fundera över problemet. Jag skall inte vidare beröra detaljerna i ärendet. Jag vill bara peka på att den paragraf i skolstadgan som det gäller kan tolkas på olika sätt. Visserligen ger utbildningsministern i sitt svar ett annat besked, men jag undrar om det inte i detta avseende skett en sammanblandning mellan paragrafen i den gamla stadgan och dess motsvarighet i den nuvarande stadgan. Ifrågavarande paragraf i den gamla stadgan innebar nämligen, att man inte kunde gå vidare med ett ärende sedan man besvärat sig hos länsskolnämnden, och om denna paragraf hade gällt skulle det som nu förekommit inte ha kunnat inträffa. Nu är detta emellertid möjligt, och det är det som jag menar att man borde kunna ändra på. Antingen skall man bestämma vilken besvärsinstans som skall vara den sista eller i ett kort tilllägg ange att den tillträdesdag, som länsskolnämnden bestämmer, skall gälla utan hinder av att länsskolnämndens beslut överklagas. Det är inte alltid möjligt att göra lagparagrafer så entydiga och klara att olika tolkningar av dem kan undvikas. I detta fall bör emellertid sådana risker elimineras. Det är nödvändigt, ty genom paragrafens olyckliga utformning kommer elever, lärare och föräldrar i kläm. Detta är särskilt beklagligt i det aktuella området, eftersom skolan i fråga står under hotet av att bli indragen på grund av att elevantalet är ringa. Detta är nog bekymmersamt för elever och föräldrar. Att ytterligare öka bekymren för elever och föräldrar genom ett överklagande som möjliggörs av en diffus utformning av en paragraf tycker jag är synd. Därför vill jag rekommendera utbildningsministern att ta sig en ytterligare funderare över den aktuella paragrafen.

Herr talman! Jag vill bara erinra herr Wennerfors om 39 8 statstjänstemannalagen, där det föreskrivs att rätten att föra talan mot myndighets beslut enligt lagen eller enligt bestämmelse som meddelats med stöd av lagen inte får inskränkas. Samma princip har ansetts böra tillämpas även i fråga om icke statliga tjänstemän, för vilka staten har förhandlingsrätt enligt kommunaltjänstemannalagen. Besvärsrätten är alltså inte på något sätt inskränkt. Tidigare var länsskolnämnden sista instans och därmed vann dess beslut laga kraft. Nu har denna bestämmelse ändrats så att besvär kan anföras över länsskolnämndens beslut. Det är möjligt att det kan finnas skäl att något putsa på paragrafen i fråga, men det skall jag icke gå in på just nu. Jag vill till sist bara framhålla två saker. Jag kan för det första inte på något sätt uttala mig i ett ärende som just inkommit för Kungl. Maj:ts prövning, vilket är förhållandet med Djuröfallet. Det förstår säkerligen även herr Wennerfors. För det andra är dessa ärenden tidsödande och leder till en del trassel. Vi gör och skall göra allt vi kan för att påskynda proceduren. Vad bestämmelserna ytterst avser att garantera är emellertid rättssäkerheten för enskilda tjänstemän, och det är ett ganska stort värde. För detta värdes skull får vi ta på oss en hel del besvär och bekymmer.
Herr talman! Bara några få ord. Jag vill tacka för det senaste inlägget av utbildningsministern av två skäl. Det ena är att herr Palme faktiskt medgav att man skulle kunna göra en översyn av den aktuella paragrafen. Det andra är att jag nu förstår att departementet i alla fall har ambitionen att påskynda det aktuella ärendet.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har frågat mig vilka stödåtgärder regeringen avser att vidta för att bättre än som nu är fallet de blindas behov av nyheter skall kunna tillgodoses och om statliga bidrag kan påräknas till en »talbokstidning» utgiven av De blindas förening och t.ex. utkommande varannan dag med nyhetsmaterial av likartad beskaffenhet som dagstidningarnas. Samhällets åtgärder för att förbättra de blindas och andra handikappades situation i olika avseenden har under senare år kraftigt utbyggts. Regeringens positiva syn i dessa frågor har kommit till uttryck bl.a. genom de olika förslag om anslagshöjningar som underställts årets riksdag. Ett omfattande arbete för att kartlägga behovssituationen i olika avseenden för handikappade utförs av handikapputredningen. Utredningens betänkande rörande kommunerna och den sociala omvårdnaden har lett till vissa tillägg till socialhjälpslagen. Härigenom slås fast att kommunerna har skyldighet att bedriva en aktiv, uppsökande socialvård och att se till att den enskilde får en tillfredsställande omvårdnad. På utredningens förslag i betänkandet rörande bättre hjälpmedel för handikappade har handikappades möjligheter att kostnadsfritt få hjälpmedel väsentligt ökats. Av handikapputredningens direktiv framgår bl.a. att det hör till utredningens uppgifter att föreslå åtgärder som syftar till att bryta de handikappades isolering. Enligt vad jag inhämtat har utredningen i anslutning härtill tagit upp olika frågor rörande kulturell verksamhet bland handikappade. En rad olika behov aktualiseras i detta sammanhang. Utredningen arbetar i nära kontakt med de handikappades organisationer och har bl.a. enkätvägen införskaffat ett material rörande behov och önskemål på kulturområdet. I den fortsatta bearbetningen av dessa problem torde bl.a. frågor om åtgärder för att förbättra de blindas möjligheter att ta del av informationsoch nyhetsmaterial komma att prövas. Då handikapputredningen nu arbetar med dessa frågor räknar jag med att ett utredningsmaterial snart kommer att föreligga. Så länge några närmare förslag att lösa nämnda och nära liggande frågor inte föreligger är det för tidigt att diskutera de konkreta åtgärder som kan behövas på området.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Palme för svaret på min interpellation. Men jag måste med beklagande konstatera att statsrådet avböjt att ta upp mina frågor om statligt stöd till en taltidning eller till förbättring av de blindas möjligheter till nyhetsinformation.

Många blinda och deras anhöriga och vänner finner detta förvånande och känner sig besvikna.

Två viktiga skäl gör att informationsbehovet och kulturefterfrågan över huvud bland blinda snabbt ökar. Det ena är att bildningsstandarden ökar även inom denna grupp och därmed också anspråken på kulturutbudet rent tekniskt, t.ex. genom talböcker och taltidningar. I princip pågår alltså samma utveckling bland de blinda på det kulturella området och i fråga om differentierade behov av nyheter som bland andra medborgargrupper. Det finns förresten inte så få blinda med intellektuella yrken som nödtorftigt men kontinuerligt måste kunna följa med i den kulturdebatt som vi andra tämligen lätt kan orientera oss om. Det kan gälla olika vetenskapliga områden eller deras egna yrkesområden. Läshungern är stor bland de blinda. På cirka 4500 talböcker skedde år 1968 bortåt 88 000 utlåningar. Att behovet av kulturkonsumtion ökar bland de blinda hänger vidare samman med en kvantitativ faktor. I stort ökar gruppen av äldre, herr statsråd, beroende på ålderssammansättningen i befolkningen, d.v.s. den pågående demografiska förskjutningen i riktning mot de högre åldrarna. Vi får därmed också ett växande antal »åldersblinda», som under sin tid som seende var vana vid att t.ex. läsa tidningar och tidskrifter och som på grund av det allt rikare flödet av nyheter och den växande kulturproduktionen i övrigt måste uppleva sin isolering allt intensivare. I ett progressivt samhälle kommer alltid risken att minoriteterna kommer i kläm att öka. Den stora majoriteten kommer att tillgodogöra sig framstegen före minoritetsgrupperna. Det är vår uppgift att söka minska denna risk. För närvarande finns det 27 lokala taltidningar. Något mer än hälften av dessa utkommer en gång per vecka — resten är varannanveckastidningar. De har ungefär två timmars speltid. Det mesta av innehållet består av meddelanden från de blindas organisationer, mötesreferat o.s.v. Det förekommer också en och annan artikel av lokalt intresse. Sällan finns där en bokeller teaterrecension, ett kåseri, en ledare eller en debattartikel. Sedan finns det också några »allmänna»> tidningar, tre fackliga och tre eller fyra kyrkliga eller religiöst präglade taltidningar. Alla de sistnämnda är månadstidningar. Som jämförelse, herr statsråd, kan nämnas att statens tryckeri och bibliotek för blinda i Danmark ger ut en statssubventionerad = rikstidning = för blinda, »>Lydbandet>. Denna kommer två gånger per vecka med tre timmars speltid och kostar 60 kronor per år i prenumeration. I Sverige utgår inte något särskilt bidrag till produktion av en taltidning. Om man att börja med inte kan skapat.ex. en varannandagstaltidning med nyhetsmaterial motsvarande de vanliga tidningarnas, kunde man kanske ge ut en bandad kulturtidskrift med recensioner, kommentarer till nyheter och debattartiklar. De blindas förening begärde för 1969/70 ett bidrag på 5 000 kronor till en sådan tidskrift, men anslaget togs inte upp av skolöverstyrel sen. Skolöverstyrelsen förvaltar dock ett anslag på 30 000 kronor till de dövas tidning »Kontakt», vilket säkert är ett i och för sig väl motiverat anslag. Staten stöder flera s.k. kulturtidskrifter för seende med i varje fall relativt sett icke föraktliga bidragsbelopp, tidskrifter som också i och för sig är värdefulla men med små upplagor. Vore det då inte rimligt med ett anslag till en kulturellt inriktad taltidning eller tidskrift för blinda? De har inte ens tillgång till material motsvarande vad vanliga veckotidningar tillhandahåller. "Kanske statsrådet Palme och jag är alldeles överens om resonemang av denna typ, men han vill avvakta resultatet av arbetet inom handikapputredningen, som bl.a. torde komma att pröva åtgärder för att förbättra de blindas möjligheter att ta del av informationsoch nyhetsmaterial. Det är kanske en rimlig ståndpunkt; jag vill gärna medge det. Men är det så säkert, herr statsråd, att just denna fråga om tidningsstöd kommer upp till prövning inom utredningen? Statsrådet säger försiktigtvis att så torde komma att ske. Jag har talat med flera personer inom utredningen, och de känner sig relativt främmande för hela detta problem redan därför att utredningen ännu inte lär ha tagit itu med de handikappades kulturella verksamhet i stort utan endast sysslar med en mera preliminär orientering kring denna. Utredningen har hittills ägnat sig mera åt de viktiga utbildningsfrågorna och skall i nästa omgång börja med de lika angelägna transportfrågorna, men den har tydligen långt kvar till en direkt utformning av förslag till reformer beträffande den kulturella verksamheten bland handikappade. De blindas behov av nyheter och kulturell stimulans får alltså stå tillbaka, samtidigt som man föreslår ett kraftigt presstöd. Naturligtvis vänder jag mig inte mot detta i och för sig, men jag gör jämförelser. Kommer alltså verkligen de blindas behov av nyhetsförmedlande och kulturfrämjande taltidningar och ett statligt stöd till sådana att behandlas av handikapputredningen och föranleda förslag av denna? Hur snart kan det i så fall ske? Jag förstår väl, om statsrådet inte kan ge preciserade svar på dessa frågor; denna utredning ligger ju inom ett annat departement än utbildningsdepartementet. Eftersom statsrådet bygger sitt interpellationssvar på inhämtade uppgifter från utredningen, kanske några antydningar dock skulle kunna vara möjliga att lämna, t.ex. om att man skulle kunna bryta ut frågan om den försummade blindpressen eller om taltidningsstödet ur ett större och mera långsiktigt övervägande av frågorna om kulturell stimulans åt de handikappade.
Herr talman! De allmänna värderingar, som herr Wiklund i Stockholm gav uttryck åt, delar jag naturligtvis helt. Utvecklingen på detta område har ju inte stått stilla. För att tala om de stora beloppen kan jag nämna att anslagen till handikappade under en tioårsperiod har ökat från 300 miljoner kronor till ungefär 2 miljarder kronor. Detta har möjliggjort insatser på bred front. Om herr Wiklund ser på vår skola, finner han nog att det har varit en mycket medveten strävan hos oss under de senaste åren att satsa speciellt på barn med handikapp av olika slag. I går visades faktiskt i TV ett inslag om undervisning för döva barn, som jag tyckte var alldeles utmärkt. En vanlig grundskoleelev kostar staten i genomsnitt 4 000 kronor per år. För en synskadad eller hörselskadad elev är driftkostnaden ungefär 20 000 kronor per år, alltså fem gånger mera. Det är en riktig proportion; kanske det borde vara ett ännu större gap, sett utifrån den enkla synpunkten att det är vår plikt att satsa speciellt på de elever som har svårigheter för att därmed ge dem förutsättningar som litet mer liknar de andras. Det är en politik som jag efter förmåga skall försöka fullfölja. Detta gäller också på kulturområdet. I början av 1960-talet lade Sö fram en utredning med målsättningen ett årligt anslag på 500 000 kronor för kulturell verksamhet inom De blindas förening. I dag är anslaget mer än dubbelt så stort. Vi har byggt ut detta stöd år för år. Herr Wiklund i Stockholm gjorde en stor inventering av vilka åtgärder som var tänkbara. Vi tvingas ju alltid att prioritera — vi har inget ymnighetshorn att ösa ur. Vi har förvissat oss om att handikapputredningen arbetar med detta problem. Där har visserligen inte förekommit några mer ingående diskussioner, men enkätvägen har man fått fram hela det material som skall ligga till grund för ett ställningstagande. När utredningen alltså arbetar med denna fråga vill vi naturligtvis avvakta resultatet därav innan vi skapar oss en totalbild av läget. Det innebär dock inte att vi behöver stå stilla tills utredningens förslag lagts fram. Det resonemang som herr Wiklund förde om vad de blinda är intresserade av var intressant.

Jag tror det var en klok värdering som herr Wiklund i Stockholm därvid gjorde. Under det pågående petitaarbetet har De blindas förening fört fram tanken på en kulturtidskrift för de blinda, utkommande en gång i månaden, om jag minns rätt. Föreningen ansåg en sådan tidskrift viktigare än en varannandagstidning med nyheter. Man har sålunda prioriterat önskemålet om en tidskrift som kan ge ett sammandrag av kulturdebatten speciellt inriktad på de blindas intressen. Jag förmodar att i första hand skolöverstyrelsen uppmärksammar detta önskemål, och sedan får vi göra det när vi skall sätta ihop en budget.
Herr talman! Även jag har redan i mitt första anförande betonat att stödet till de handikappade har byggts ut. Men det var en speciell fråga som jag tog upp, nämligen stödet till produktion av taltidningar, och där har det stått stilla. Till det budgetår som nu snart börjar begärdes anslag till en taltidning, men det önskemålet togs inte upp ens av skolöverstyrelsen. Vad som skett på det området har alltså skett på andra vägar än genom statligt stöd. Det är riktigt att nyhetsflödet på olika sätt växer, och att detta främst genom <ljudradions nyhetsförmedling når även de blinda. Jag vill emellertid erinra om att radioprogramverksamheten har lagts om på en i detta sammanhang relevant punkt. I stället för att man vid olika tidpunkter sände särskilda program med informationer till de blinda har man nu satt in ett kortare program — femton minuter per vecka -— med information om de handikappade, alltså inte speciellt om de blinda. Detta är en klar minskning i tillgodoseendet av de blindas behov. De relativt obetydliga belopp som ges åt de blinda sticker en smula i ögonen när man jämför dem med alla mycket kostnadskrävande åtgärder som vidtas för de seende: presstödet på 35 miljoner kronor, utbyggnaden av ytterligare en TV-kanal och införandet av färg-TV. De blinda är en minoritetsgrupp, som vid denna jämförelse är illa ställd då det gäller informationer och nyheter. Jag anser att detta förhållande inte är tillfredsställande utan att särskilda åtgär der snabbt måste vidtas. Detta är egentligen inte något svårt problem — det bör kunna lösas vid sidan om handikapputredningens stora överväganden, som jag hoppas verkligen skall leda fram till en omfattande reform.
Herr talman! På en punkt reagerar jag en aning mot herr Wiklunds resonemang, nämligen när han säger att man gör mycket för de friska — i detta fall de seende — medan man försummar minoritetsgrupperna. Under 1960-talet har det varit en alldeles påtaglig överföring, proportionellt sett, av resurserna till förmån för de handikappade över huvud taget. Det är en riktig utveckling, och vi skall se till att der fortsätter. Men det är fel att säga att dessa grupper relativt sett missgynnats. Som avslutning på denna diskussion vill jag konkret säga, att om skolöverstyrelsen framlägger ett förslag om en kulturtidskrift, för vilken de blinda själva — såvitt jag kunnat följa frågan — framfört mycket goda argument, så kommer vi i departementet under höstens budgetarbete att prioritera det förslaget.